Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg säger mycket riktigt att utskottet i den första delen av betänkandet är enigt så när som på vänsterpartiet kommunisterna. Orsaken till detta är, som han också sade, att vi inte vill ta avstånd från vad som kan kallas regleringar när det gäller trafikpolitiska åtgärder. Herr Gustafson framhåller att det bör komma till stånd ramar för en ny trafikpolitik och att det kan vara nödvändigt har jag också klart för mig. Men detta är än så länge ett ganska diffust begrepp. Inom dessa ramar skulle det finnas möjligheter att genom marknadsmässiga åtgärder försöka få fram de bästa resultaten. Vad som gör mig litet misstänksam är alltid detta betonande av möjligheterna till marknadsmässig rörlighet osv. Jag ser det närmast så att vad man bör trycka på när det gäller att åstadkomma en ny trafikpolitik måste vara nya faktorer, och då betraktar jag just frågan om en planmässig samordning och styrning av åtgärder som den väsentligaste punkten. Jag har inte tagit avstånd från åtgärder som skulle kunna stimulera de olika trafikföretagen att verka efter sina egna förutsättningar, men det kan tänkas att vi då inte uppnår de mål vi åsyftat. Och målsättningen är ju i detta sammanhang speciellt viktig eftersom den målsättning som finns i den nuvarande trafikpolitiken är ganska svävande. Kan vi inte uppnå de mål vi vill eftersträva genom åtgärder på marknadsmässig bas då finner jag inte någon anledning till att ta avstånd från fysiska regleringar för att göra det. Det är alltså så jag ser saken. Jag har tagit ett lokalt betonat exempel på hur man i städerna i regel måste tillgripa fysiska regleringar för att stimulera kollektivtrafiken — kanske det också finns miljöhänsyn i bakgrunden. Men som ett element ingår ändå att man måste tillgripa fysiska regleringar för att nå åsyftat resultat. Då säger jag mig att det kanske kan bli likadant på ett högre plan som på det lokala planet. Där går tydligen en skiljelinje, och jag uppfattar saken så att framför allt de borgerliga partierna i själ och hjärta inte vill rycka upp rötterna i den nuvarande trafikpolitiken. Man håller fortfarande på att vissa element i denna trafikpolitik är väldigt väsentliga och de har just med marknadsekonomin att göra. Det var därför jag hänvisade till den debatt som förekom när beslutet om trafikpolitiken fattades i riksdagen.

Herr talman! Låt mig först till utskottets vice ordförande säga att det var ju så att utredningens ordförande kände sig föranlåten att hos kom munikationsministern anmäla att utredningen inte fått det material som den ansåg sig behöva. Det skall självklart inte lämnas ut uppgifter som på något sätt rör enskilda kunders förhållanden utan det räcker med att utredningen får en insyn i den kostnadsstruktur som finns inom SJ. Åkeriföretagen har inte ett ögonblick tvekat att lämna ut uppgifter om sin kostnadsstruktur. De har lagt alla papper på bordet. Varför skulle inte SJ kunna göra det? Det råder nog inte så stor meningsskillnad mellan oss, för även utskottets vice ordförande anser tydligen att regeringen bör se till att utredningen får de uppgifter den behöver. Herr Magnussons i Kristinehamn inlägg var mycket intressant. Han säger att han inte vill motsätta sig att trafikutövarna skall ges möjligheter att i marknadsmässiga former göra sig gällande efter sina förutsättningar.

Låt mig säga till herr Magnusson att lika väl som att marknadskrafterna inte kan få spela ohämmat på det ekonomiska området, utan att där behövs att samhället lägger ut ramar inom vilka den ekonomiska verksamheten skall röra sig, dvs. en ramhushållning, behöver vi också på det trafikpolitiska området en ramhushållning. Det är vi överens om allihop i utskottet utom herr Magnusson, som är misstänksam när vi säger att trafikföretagen skall få möjligheter att marknadsmässigt göra sig gällande inom ramarna. Det är inte bara utskottet som herr Magnusson kritiserar utan också kommunikationsministern, som just i direktiven för den trafikpolitiska utredningen har angivit den målsättningen för utredningens arbete.

Herr talman! Jag ser skrivningen i betänkandet i långa stycken som en sammanhängande enhet. Det talas t.ex. på ett annat ställe om just relationerna mellan järnväg och landsväg. Man säger: ”Att genom detaljerade regleringsåtgärder styra över trafiken från landsväg till järnväg bör dock inte komma i fråga.” I den trafikpolitiska debatten har man sett det som ett problem att det jämsides med en mycket hård trafik på stambanenätet också är en mycket hård trafik på landsvägarna. Man har frågat sig hur man skall komma till rätta med detta problem. Här har aktualiserats olika förslag. Jag skall inte gå in på om de är riktiga eller ej, men jag anser att man borde kunna diskutera förslag om att söka lösa de här problemen medelst regleringar. Det är så jag ser saken. Att jag är misstänksam beror på att majoriteten alltid mycket starkt betonar de delar som egentligen är utmärkande för den trafikpolitik som nu förs. Vi anser att man i stället bör lägga tyngdpunkten vid ett handlande som bryter mot den nuvarande trafikpolitiken — alltså planmässig samordning och styrning.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

Herr talman! Jag påtalade det förhållandet att utredningens ordförande vänt sig till kommunikationsministern i ärendet. När det sedan gäller herr Magnusson i Kristinehamn blir det intressantare ju längre han håller på. Nu tycks han vilja göra gällande att det som utskottsmajoriteten eftersträvar skulle vara något slags ohämmad marknadshushållning och att vi inte vill ha någon ändring i nuvarande trafikpolitik. Men det vi anser vara den bästa vägen att gå är att genom avtal uppnå samverkan mellan olika trafikmedel — samverkan mellan landsvägstrafik och järnvägstrafik, vilket underlättas av utvecklingen på transportteknikens område. Vi vill uppnå denna samverkan genom avtal i stället för genom detaljregleringar, som exempelvis stipulerar att en lastbil inte får köra mer än 15-20 mil osv. Sådana detaljregleringar skulle ju kräva ett stort byråkratiskt tillståndsmaskineri. Jag förstår att det tilltalar herr Magnusson. Med den ideologi han har är det helt naturligt. Men det tilltalar inte oss. Därför säger utskottsmajoriteten: ”Därför måste de hittills ganska strikta gränserna mellan olika transportsätt försvinna. Möjligheterna för olika lastbilsföretag att köpa transporttjänster av SJ för kombinerade transporter i egen regi järnväg-lastbil bör t.ex. kunna utvidgas. Ett samarbete av detta slag bör så långt det över huvud taget är möjligt bygga på avtal och inte på regleringar.” Det är den målsättningen vi tycker att man skall ha i ett samhälle av den typ vi önskar. Det är det vi vill sträva efter, och där skiljer vi och herr Magnusson i Kristinehamn oss åt.
Herr talman! De riktlinjer för trafikpolitiken som fastställdes 1963 har inte gett tillräcklig trafikförsörjning. Trots att i dessa riktlinjer målsättningen också är att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning, har en fortgående försämring av den kollektiva trafiken ägt rum. Järnvägar har lagts ned och busslinjer dragits in. Därtill kommer att särskilt de mindre landsvägarna har eftersatts. Ett företagsekonomiskt synsätt har i alltför hög grad fått vara vägledande för utvecklingen på trafikområdet. De regionalpolitiska och samhällsekonomiska bedömningarna samt den sociala hänsynen har fått komma i andra hand. Centern riktade på ett tidigt stadium uppmärksamheten på denna utveckling. För oss är trafikpolitiken en väsentlig del av lokaliseringsoch regionalpolitiken. Trafikpolitiken skall vara nära samordnad med denna och syfta till ett decentraliserat samhälle. Det är enligt vår mening en grundläggande målsättning i samhällets servicepolitik och förutsättningsskapande uppgifter att alla delar av landet garanteras en tillfredsställande trafikförsörjning. Enligt vår mening skall riksdagen fastställa en viss försörjningsnivå i fråga om trafiken. I den mån denna försörjningsnivå inte medger ekonomiskt självbärande trafik bör det ankomma på staten att svara för kostnadstäckningen. Trafik utöver denna nivå skall naturligtvis som hittills upprätthållas av olika trafikslag på företagsekonomiska grunder. Vår målsättning är en grundläggande försörjning med kollektiva kommunikationer i hela landet avseende ett visst mått av dagliga förbindelser samt regelbundenhet, snabbhet, lämplig tidsmässig förläggning och bekvämlighet. Det skall alltså finnas ett riksnät. I detta skall såväl personsom godsbefordran ingå och olika trafikslag svara för verksamheten. Samordning av personoch godstrafiken och även postbefordran kan ofta vara lämplig. De kommunikationer som behövs som komplement till riksnätet innefattar matartrafik och annan lokal trafik, skolskjutsar, resor för handikappade och trafik för andra speciella behov. Olika företagsformer och företag skall liksom hittills ombesörja både godsoch personbefordran. Jag vill i detta sammanhang understryka vad trafikutskottet skriver om vikten av att åkerinäringen ges goda arbetsförutsättningar och att ett omfattande samarbete äger rum mellan SJ och olika lastbilsföretag. Dessa båda trafikslag kan på ett förnämligt sätt komplettera varandra. Järnvägens styrka ligger i dess stordriftsfördelar med transporter på långa avstånd. Det totala godstransportarbete som utförs av järnväg och lastbil uppgår till 41 miljarder tonkilometer. Järnvägens andel är 45 96. På distanser över 50 mil uppgår järnvägens andel till ca 62 96. Under 10 mil sker däremot nästan allt godstransportarbete med lastbil. Det förekommer således en betydande uppdelning mellan järnväg och lastbil så att järnvägen även i dag dominerar på den långväga trafiken, medan transporter över kortare sträckor, som ofta innefattar uppsamling och distribution, är uppgifter som bäst lämpar sig för lastbilstrafik. Ytterligare övergång till järnväg på de långa sträckorna är dock angelägen, och vi har från centern i det syftet föreslagit att SJ skulle få ökade investeringsresurser. Riksdagen har tidigare i år avslagit den framställningen. För att öka SJ:s marknadsandel måste tilltro till ett framtida järnvägsnät skapas.

Det duger heller inte att riksdagen uttalar att vissa investeringar skall göras, som sedan inte kommer till stånd. Förra årets uttalande om att omedelbara upprustningsåtgärder borde sättas in för att förbättra inlandsbanan har regeringen inte tagit hänsyn till. När riksdagen i dag gör ett nytt sådant uttalande förutsätter vi att regeringen nu följer riksdagens beslut. Med anledning av investeringarna på inlandsbanan måste jag dock konstatera den glädjande utvecklingen. År 1973 avlämnade vi från centern en motion om upprustning av inlandsbanan. Vi fick utstå mycket hån den gången, inte minst från kommunikationsministern. Förra året fick vi majoritet här i kammaren för en upprustning av inlandsbanan; men socialdemokraterna stödde oss förstås inte. I år är utskottet enhälligt på den här punkten. Jag måste med glädje notera den utvecklingen. Naturligtvis måste andra åtgärder än de som jag tidigare har nämnt också till för att stimulera övergång till SJ. Man får överväga olika former för insatser, och det kommer väl att göras i pågående utredningsarbete. När det gäller kostnadsrelationerna mellan järnväg och lastbil måste man emellertid uppmärksamma att en förändring till fördel för järnvägen kan medföra försämrad konkurrenskraft för de områden i vårt land där järnvägsnätet är glest eller obefintligt — kanske på grund av en tidigare gjord nedläggning av järnvägen, som i vissa delar av Härjedalen. Detta måste då beaktas och särskilda åtgärder vidtagas för att de regionalpolitiska strävandena inte skall motverkas. Som jag tidigare nämnt svarar lastbilarna för ungefär 55 96 av det totala transportarbetet på land, medan hela 90 96 av persontransportarbetet sker på vägarna. Vi har i landet i runt tal 345 000 km statliga, kommunala och enskilda vägar. Det innebär att vägnätet är 30 gånger längre än järnvägsnätet. Av det kollektiva resandet i landet, uttryckt i personkilometer, sker ungefär lika mycket med buss på väg som med den spårbundna trafiken. Dessa förhållanden visar att även om vi kan åstadkomma en viss överföring från väg till spårbunden trafik kommer vägarna att spela en avgörande roll i transportarbetet. Mot den bakgrunden och med anledning av att väginvesteringarna varit eftersatta under senare år måste ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken föreläggas riksdagen. Det är angeläget att åstadkomma ett ökat kollektivt resande, och särskilt för det långväga resandet bör järnvägen komma in i ökad omfattning. Här bör SJ genomföra rabatteringar som siktar till att öka resbenägenheten för dagar med dålig beläggning. Och inte minst gäller det att stimulera trafik på banor med stor ledig kapacitet, bl.a. som ett verksamt led i de regionalpolitiska strävandena. Jag förutsätter att det försök som SJ tänkt sig med rabattering till och inom det inre stödområdet kommer till stånd utan dröjsmål. Naturligtvis är det också nödvändigt att standarden förbättras på vissa sträckor och att hastigheterna hålls på en konkurrenskraftig nivå. Jag vill i det här sammanhanget påpeka det anmärkningsvärda i att snittaxan fortfarande behålls, trots att riksdagen gjort ett klart uttalande i denna fråga. Personbilen svarar för en betydande del av persontransporterna. Bilen ger många fördelar ur trafikanternas synpunkt, men det är av olika skäl angeläget att — framför allt i livligt trafikerade områden — försöka minska bilåkandet. Genom en målmedveten satsning på kollektivtrafiken, med inriktning på en ny teknik, men även genom vissa begränsningar för bilismen i vissa tättrafikerade områden bör det vara möjligt att minska personbilens övertag över nuvarande kollektivtrafiksystem och öka det kollektiva resandet. Det måste dock i det här sammanhanget slås fast med skärpa att såväl lastsom personbil har för landsbygden skapat möjligheter som vi från vårt parti kommer att värna om. I en framtida trafikpolitik måste detta beaktas, och vi kommer inte att acceptera orimliga pålagor på bilismen. Jag vill slutligen i några punkter sammanfatta det sagda. Från vårt håll anser vi att trafikpolitiken måste inordnas i samhällets regionalpolitiska strävanden och att alla i landet måste ha tillgång till trafikservice. Vi förordar att ett riksnät inrättas efter denna målsättning. Godstrafiken på de långa sträckorna måste i så stor omfattning som det är praktiskt möjligt ske på järnväg. Denna överföring skall dock ske utan byråkratiska regleringar. Genom investeringar i hotade bandelar kan tilltron till järnvägen återvinnas och konkurrenskraften ökas. I de områden där ingen järnväg finns måste i linje med de regionalpolitiska strävandena särskilda insatser göras för att bibehålla dessa bygders konkurrenskraft. Lastbilarna måste svara för de korta transporterna och ges acceptabla betingelser. Vägarna svarar för den största delen av det samlade transportarbetet och når alla i landet. Väginvesteringarna får inte längre eftersättas, utan riksdagen måste nästa år föreläggas ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Kollektivresandet bör stimuleras genom lägre taxor på tågen, särskilt under låg beläggning och inom det inre stödområdet samt på de längsta sträckorna. Standarden bör förbättras och restiderna avkortas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 8.

Herr talman! Jag ber att få instämma i vice ordförandens och ordförandens beklagande av händelsen i Norrköping och de synpunkter som de därvid har fört fram. Vad som är beklagligt är naturligtvis att ett kollektivt trafikmedel har fått en knäck när det gäller säkerhetsfrågorna. Det märks så mycket mer när det är ett kollektivt trafikmedel som drabbas än när det sker på våra vägar, även om de samlade olyckorna på vägarna är så mycket större. Man kan naturligtvis inte här göra en jämförelse, eftersom trafiken på vägarna har helt andra dimensioner än vad den spårbundna trafiken har. Men jag delar alltså den uppfattning som har framförts här i kammaren. Sedan, herr talman, skall jag försöka att inte upprepa så mycket av vad de tidigare talarna har anfört i debatten och inte heller gå för djupt in i de trafikpolitiska målsättningarna mot bakgrund av det arbete som just nu pågår i den trafikpolitiska utredningen. Men jag vill säga att det känns ganska tillfredsställande att stå här som moderat representant i trafikutskottet och finna att hela utskottet utom vpk i stort sett har bifallit och understrukit även moderata samlingspartiets synpunkter i utskottet och i den partimotion som vi har som underlag för vår diskussion. Det överensstämmer i många stycken också med centerns och folkpartiets motioner. De reservationer som socialderhokraterna fogat till betänkandet berörde ju enstaka frågor och riktar sig närmast till kommunikationsministern. De gäller uttalanden om nedläggande av trafiksvaga bandelar, uttalanden som inte överensstämmer med riksdagens uttalanden. Det är också, som redan framhållits, fråga om en kritik mot att vi inte fått del av det material från SJ som vi har behov av i den trafikpolitiska utredningen. Vi har talat om detta förut i kammaren, och vi har haft interpellationsdebatt i saken. Jag lämnar den med det konstaterandet. Men i övrigt är vi överens i flera stycken, och jag skall bara ta upp några frågeställningar som det kan vara bra att få belysa. I vår trafikpolitiska motion konstaterar vi bl.a. följande: ”I Sverige - liksom i andra länder — har konkurrensförhållandet mellan järnvägsoch landsvägstrafiken spelat en dominerande roll i den trafikpolitiska debatten. Frågan om de statsägda järnvägsföretagens lönsamhet har därmed ofta kommit att framstå som ett självständigt trafikpolitiskt problem. Detsamma gäller diskussionen om konkurrensskyddet för de nationella flygbolagen. Över huvud taget har debattens anknytning till olika flygföretags problem hindrat en förutsättningslös diskussion om de ändringar i företagsstruktur och trafikpolitik som krävs av ändrade transportbehov och ny transportteknik.” Detta är viktigt att konstatera. Fortsättningsvis heter det i motionen: ”Men trafikföretagen är av intresse endast som medel för att uppnå bästa möjliga trafikförsörjning.

Sedan anger vi vissa skäl till att 1963 års beslut ej leder till detta mål. Vi konstaterar vidare att metoderna i 1963 års trafikpolitik i vissa av seenden blev otillfredsställande utformade. Det gäller inte målet, alltså en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. ”Trafikpolitikens mål får inte vara”, säger vi, ”att skydda det ena eller andra trafikmedlet mot en prispressande konkurrens eller att dämpa något annat trafikmedels utveckling. Sådana strävanden kan möjligen ingå i övervägandena om hur trafikpolitikens mål skall uppnås, men de får inte i sig själva utgöra mål för denna.” Vi tycker faktiskt att kommunikationsministern i sina direktiv till den trafikpolitiska utredningen i viss mån har blandat ihop mål och medel. Vi framhåller att moderata samlingspartiet ”anser att trafikapparatens utformning måste styras av medborgarnas fria val. I de fall där människornas och företagens efterfrågan inte är tillräcklig för att vidmakthålla en trafik som samhället från andra synpunkter anser nödvändig, bör staten träda in.

Med de förutsättningarna som underlag borde vi ju även i denna utredning kunna komma överens i långa stycken. När det gäller trafikpolitik och "regionalpolitik synes vi också börja närma oss varandra. Från moderata samlingspartiets sida har vi emellertid pekat på vissa risker för att regeringens målsättning inte kan uppfyllas. Om ett av dessa problem säger vi i motionen: ”Kravet på effektivitet och högt kapacitetsutnyttjande inom trafikapparaten gör att trafikströmmarna' koncentreras till få men intensivt utnyttjade trafikleder och till allt färre och större terminaler. Detta leder till en fortgående kvalitetsdifferentiering mellan olika orter i fråga om tillgången till olika kommunikationer. Indraghingen av järnvägsstationer innebär att allt färre orter får tillgång till betydande transportterminaler. De orter som i framtiden kommer att vara fullständigt utrustade med effektiva terminaler för både sjö-, järnvägs-, landsvägsoch flygtransporter riskerar att bli mycket få. En kvalitetsdifferentiering mellan olika orter med avseende på deras transportmöjlighetershar en inneboende tendens att förstärkas. Orter med ett gott transportläge har stora förutsättningar för näringslivets utveckling. Detta skapar i sin tur underlag för ytterligare förbättrad trafikförsörjning, vilket än mer stärker ortens konkurrenskraft gentemot de orter som inte från början varit lika lyckligt lottade. —-- Det är därför nödvändigt att aktivt verka för överensstämmelse mellan trafikpolitiken och regionalpolitiken.” Jag hoppas att man instämmer också i den delen av vår syn på den regionalpolitiska situationen. Men vad som inte stämmer med trafikoch regionalpolitik är SJ:s egendomliga sätt, som vi nyligen har fått uppleva, att reagera på riks dagens uttalande om ett ökat busstöd för att därigenom förbättra kollektivtrafiken och förstärka regionalpolitiken. Från min egen hemkommun har vi ett färskt exempel på att SJ:s ledning varslat om indragning av en rad olönsamma busslinjer — strax efter det att länsstyrelsen till regeringen överlämnat sitt förslag till regional trafikplanering, som i så stor utsträckning är baserad på den kollektiva trafiken!

Gudskelov har kommunikationsministern enligt vad jag erfarit uppmärksammat detta och uttalat att det kan inte vara riktigt. Jag är tacksam för den rättelsen. Men jag vill också fråga: Skall det vara nödvändigt att arbeta under sådana premisser och skapa sådana stämningar i en ort därför att det verkställande organet tydligen inte följer de riktlinjer som riksdagen och regeringen har dragit upp? I den moderata partimotionen har också tagits upp en begäran om att det svenska inrikesflygets framtida organisation skall noggrant utredas. I det sammanhanget skriver utskottet följande: ”Vad beträffar luftfarten konstaterade utskottet i sitt betänkande 1974:8 att de allmänna betingelserna för denna naturligen torde komma att behandlas av den trafikpolitiska utredningen ---. Frågan om luftfartens trafikuppgifter i förhållande till andra trafikgrenar kunde förväntas komma att närmare behandlas av trafikplaneringsutredningen.” Därefter skriver utskottet att som framgår av ett interpellationssvar skall en särskild samarbetsgrupp mellan ABA:s, SAS" och Linjeflygs styrelser utreda en del av dessa frågeställningar. Från moderata samlingspartiets sida har vi sagt att vi får nöja oss med detta och avvakta resultatet av utredningen. Vi måste vara på det klara med att de nuvarande arrangemangen icke är tillfredsställande. De innebär att inrikesflyget omhänderhas dels av SAS, som har vissa lönsamma inrikeslinjer på längre sträckor, dels av Linjeflyg, som måste ta de kortare sträckorna. Jag har en känsla av att den nuvarande organisationsformeri medverkar till att vi här i landet icke upprätthåller det inrikesflyg som vi i verkligheten behöver, inte minst med hänsyn till våra regionalpolitiska strävanden. Oviljan att upplåta Bromma - jag bara nämner det vid detta tillfälle, herr kommunikationsminister — för inrikesflygets fortsatta utveckling är regeringens stora trafikpolitiska fadäs detta år. Hade vi fått möjligheter att ta upp frågan öm fortsatt trafik på Bromma till utredning och behandling, skulle vi kunnat föra en helt annan diskussion om vårt inhemska trafikflyg från regionalpolitisk synpunkt. Utskottets ordförande har berört snittaxan. Hans synpunkter på den överensstämmer väl med mina. Jag skall därför inte vidare utveckla dem. Vi kommer att få en mer konkret debatt i dessa frågor när den trafikpolitiska utredningen framlagt sitt förslag. Därför nöjer jag mig med dessa påpekanden, i all synnerhet som jag finner att moderata samlingspartiets partimotion i stort har tillstyrkts av utskottet.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att begära ordet i den trafikpolitiska debatten vid detta tillfälle. Det beslutet fattade jag ganska snabbt sedan jag hade läst utskottets ,betänkande över de trafikpolitiska motionerna.

Jag har emellertid begärt ordet ändå, herr talman, och då av en helt annan anledning, som redan har berörts av flera av talarna, nämligen den osäkerhet som uppstått med anledning av de järnvägsolyckor som under senare tid har inträffat. Låt mig innan jag övergår till det bara med ett par ord kommentera den debatt som förts hittills. När jag lyssnat på den hittillsvarande debatten har jag funnit att den naturligt nog präglas av det debattläge och den situation vi f.n. har när det gäller trafikpolitiken. De inlägg som gjorts visar att vi är mitt inne i ett trafikpolitiskt omdaningsarbete, som i bästa fall — och det hoppas vi väl alla — nästa år leder fram till en seriös, saklig och framåtsyftande ny trafikpolitik i många stycken. Jag tycker inte det finns anledning att säga mer om debatten sådan den nu förs, eftersom det är naturligt att den har denna inriktning. Att man från tid till annan diskuterar enskildheter och sakfrågor samtidigt som man arbetar mot ett nytt övergripande mål är självklart. Det finns emellertid också anledning att säga ett par ord om reservanternas uppfattning när det gäller SJ:s uppgiftsskyldighet. Vice ordföranden i trafikutskottet herr Mellqvist har på ett uttömmande sätt bemött utskottsmajoritetens ståndpunkt. Jag vill bara stryka under hans yttrande med att säga att den lagstiftning som vi diskuterar här ju ger SJ rätten att själv bestämma i vilken mån utomstående skall få ta del av handlingar som rör SJ:s affärsförhållanden. Den lagstiftningen har inte tillkommit för att bereda SJ en särskilt gynnad ställning, utan för att ge statens järnvägar samma möjligheter som näringslivet i övrigt att skydda sig och sina affärshemligheter. SJ är en del av det svenska näringslivet i det här stycket och driver sin verksamhet i konkurrens med andra företag. Det borde därför inte vara svårt för dem som har insikter i transportbranschen att förstå vilka konsekvenser det kan få för ett företag och för dess kunder, om dess verksamhet i alla avseenden redovisas offentligt. Jag tror, herr talman, att både herr Sven Gustafson i Göteborg och andra som har nämnt om detta känner till det här, speciellt som de ju känner väl till hur det privata näringslivet fungerar. Det är alltså ingen skillnad, utan det är samma sak, även om det råkar gälla SJ i det här ögonblicket. — Jag vill inte spetsa till frågan, men det är klart att konsekvensen av denna inställning från utskottsmajoriteten i värsta fall kan bli att man i ett senare läge — om utskottsmajoriteten skulle få rätt — skulle behöva ”vända blad” och se på de privata företagen utifrån ett sådant beslut och kräva att också de skall öppet redovisa sina marknadsföringsplaner, sin prispolitik, sina avtal med kunderna och allt vad det kan vara. Att bara ställa den frågan, utan att säga att det skall bli så, tycker jag räcker för att belysa hur riktigt reservanterna har resonerat när de menat att detta är ett område där man bör vara försiktig. Herr talman! Sedan detta är sagt — det får bli mitt deltagande i den trafikpolitiska debatten — vill jag gärna säga något om situationen utifrån diskussionen om säkerheten vid statens järnvägar. För en månad sedan debatterade vi här i kammaren den svåra och tragiska tågolyckan vid en plankorsning i Mjölbytrakten. Jag drar mig till minnes att alla vid det tillfället trots den tragiska olyckan underströk den höga grad av säkerhet som i alla fall hör ihop med tågresor. I går nåddes vi av budet om ytterligare en svår tågolycka, en olycka som berörde och berör oss alla fruktansvärt illa genom att det bl.a. och till all annan tragik var så många batn bland de förolyckade. Jag vill i likhet med dem som tidigare sagt samma sak i denna talarstol uttrycka mitt djupa deltagande med föräldrar och andra anhöriga till de omkomna och med dem som skadades vid denna senaste olycka. Det finns inga egentliga likheter mellan de båda olyckor som jag nu talar om, och det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om orsaken till olyckan i Norrköping. Det framstår dock i dag som klart att vid båda olyckorna — både i Mjölby och i Norrköping — en lång rad olyckliga omständigheter bidragit till att olyckorna fått så svåra konsekvenser som de har fått. Det är naturligtvis lätt, herr talman, att vid ett sådant här tillfälle ironisera över uttalanden av typen att säkerheten vid SJ är god. Men allvarliga tågolyckor är dess bättre mycket få i förhållande till den omfattande trafiken. Vi har haft en positiv utveckling under de gångna en. Jag lämnade i samband med Mjölbyolyckan som svar på enkla frågor för drygt en månad sedan uppgifter om olycksutvecklingen vid SJ från slutet av 1950-talet fram till första hälften av 1970-talet. Jag skall inte upprepa de siffrorna, eftersom de finns i kammarens protokoll från den debatten. Även om utvecklingen kan sägas ha varit positiv under de senaste decennierna är det självfallet angeläget att säkerhetsproblemen även i fortsättningen ägnas den allra största uppmärksamhet. Just i dag vill jag gärna säga att utvecklingere är något oroande. Många olyckor och olyckstillbud har inträffat vid SJ under de senaste månaderna. Det förändrar inte vad jag nyss sade om den positiva attityden när man ser det hela i ett något längre perspektiv. Regeringen kan lika litet som någon annan ansvarskännande i riksdagen eller någon annanstans sitta still i detta läge. Vi har därför funnit det nödvändigt och riktigt att snabbt vidta åtgärder för att bevara svenska folkets förtroende för tågtrafiken som ett säkert kommunikationsmedel. Som riksdagens ledamöter känner till har regeringen tagit med i kompletteringspropositionen, under den avdelning som talar om tänkbara sysselsättningsprojekt, uppgiften att i ett läge där vi behöver skapa sysselsättning vidta särskilda åtgärder när det gäller järnvägskorsningar. Kammarens ärade ledamöter påminner sig säkert att regeringen omedelbart efter Mjölbyolyckan — för resten samma dag som olyckan hade inträffat — gav SJ i uppdrag att i samråd med vägverket och trafiksäkerhetsverket inventera behovet av förbättrat skydd vid plankorsningar. SJ lämnade mycket snabbt den begärda redovisningen — den är säkert också känd för de flesta av kammarens ledamöter. De åtgärder som SJ föreslog med mycket kort varsel beräknades kosta 16 milj.kr., och de skulle vid ett snabbt genomförande innebära att man i en första omgång skulle kunna åtgärda ca 115 utsatta järnvägskorsningar. Ett 70-tal plankorsningar skulle komma att slopas genom att vägportar eller vägbroar byggdes eller genom att vägar lades om. Vidare skulle säkerhetsanordningarna vid ett 40-tal korsningar komma att förbättras, i första hand genom uppsättning av bommar. Regeringen har mot bakgrund av den just nu något oroande utvecklingen beslutat att dessa åtgärder skall genomföras med förtur. Det innebär således att vi inte skall avvakta utvecklingen på sysselsättningsområdet utan med alla tillgängliga medel försöka få i gång dessa arbeten. För att höja säkerheten vid SJ pågår ett ständigt tekniskt utvecklingsarbete när det gäller signalsystem och fordonskonstruktion liksom utbildning av personal i säkerhetstjänst. Jag vill erinra kammaren om att efter den s.k. Järnaolyckan för några år sedan — jag tror det var 1972 — då ett pendeltåg kolliderade med ett expresståg vid utfart från Järna station söder om Stockholm intensifierade SJ utvecklingen av ett system för automatiskt tågstopp, s.k. ATC. Det systemet fungerar ungefär som på tunnelbanan. Om en förare skulle köra förbi en stoppsignal, så bromsas tåget automatiskt. För budgetåret 1975/76 har 4 milj.kr. budgeterats för utveckling av detta system. SJ kommer i höst att inleda praktiska prov med systemet på sträckorna Älvsjö-Västerhaninge och Södertälje-Gnesta. Jag har med det sagda inte ett ögonblick velat negligera eller skymma undan det som hänt. Det har redan inträffat, och det kan inte göras ogjort. Det viktiga är att man i ett läge som detta planmässigt fortsätter att på lång sikt förbättra säkerheten. Trafiksäkerhetsutredningen arbetar för att försöka finna långsiktiga lösningar. Men vi får heller inte rygga för att snabbt ställa medel till förfogande i syfte att vidta säkerhetsåtgärder tidigare än vad som kanske annars skulle ha skett. Min förhoppning är, herr talman, att vi med dessa åtgärder gemensamt skall kunna minska antalet olyckor. Vi kommer aldrig att kunna få en 100-procentig säkerhet vare sig vid järnvägarna eller någon annanstans, men det bör ändå vara en viljeyttring i dag när vi alla deltar i den djupa sorg som nu drabbat många människor. Det viktigaste är trots allt att vi på sikt kan bevara svenska folkets förtroende för järnvägarna som ett säkert kommunikationsmedel. Detta är särskilt viktigt i ett läge där vi alla diskuterar en ökad satsning på kollektiva trafikmedel.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att kommunikationsministern instämmer beträffande riktlinjerna för trafikpolitiken, där vi ju fått en bred uppslutning kring vårt förslag, och att han är överens med utskottet i dess enhälliga förslag beträffande omedelbara åtgärder för att stärka SJ:s konkurrenskraft. Det gäller inte bara snittaxan, där utskottet hela tiden varit fullständigt enigt, utan även de andra åtgärder vi har begärt. Beträffande reservationen om SJ:s uppgiftsskyldighet sade kommunikationsministern, att om SJ får lämna sådana uppgifter om sin kostnadsstruktur, så är det tänkbart att man också bör ställa samma krav på den privata företagsamheten. Jag kan då nämna att den arbetsgrupp som arbetat på uppdrag av vägkostnadsutredningen nyligen publicerat en utredning där man säger att man försökt få inblick i kostnadsstrukturen i de olika företagen. Åkerinäringen ställde alla uppgifter till förfogande, under det. att SJ vägrade. Det är alltså SJ som inte vill lämna ut uppgifter. Nu säger kommunikationsministern fullt riktigt att det enligt lagstiftningen är SJ själv som avgör vilka uppgifter som skall lämnas ut. Men i detta fall har SJ genom en skrivelse till regeringen lagt avgörandet i regeringens händer. Vad majoriteten här säger är att man förutsätter att regeringen föranstaltar om att uppgifter i berörda hänseenden i all erforderlig utsträckning skall ställas till förfogande. Vi borde kunna vara överens om att det är en naturlig sak. En annan synpunkt, som inte hör till denna reservation, är att jag tror att SJ skulle vinna på en större öppenhet, givetvis inte om enskilda förhållanden utan om sin kostnadsstruktur i allmänhet. Det skulle skapa ökad förståelse för SJ:s taxor. Det skulle inte, som SJ fruktar, medföra att man plötsligt skulle vägra att betala vad som är rimliga taxor. Jag hörde med utomordentligt stor tillfredsställelse vad kommunikationsministern sist sade om de åtgärder man från regeringens sida vidtar för att öka säkerheten vid järnvägskorsningar. Där har kommunikationsministern givetvis hela riksdagens stöd. Det sammanfaller ju med de synpunkter som fördes fram från olika håll i den trafikpolitiska debatt som vi hade strax efter den tidigare olyckan. Det viktiga är också att SJ får investeringsmedel inte bara för järnvägskorsningar utan även för vissa av de fasta anläggningarna som på grund av den ökande resefrekvensen nu är mycket hårt belastade. Det får vi ta hänsyn till när vi beviljar de allmänna investeringsanslagen.
Herr talman!

Vi står nära beslutet om den långsiktiga trafikpolitiken. Utredningarna arbetar i slutskedet. Jag vill bara göra den kommentaren att det i de kommande trafikpolitiska diskussionerna måste vara en utmärkt grund att stå på att vi i år kan redovisa ett utskottsbetänkande med en så bred enighet bakom. Det måste också utgöra ett värdefullt underlag för de kommande långsiktiga besluten. Sedan ber även jag att få tacka för den information som kommunikationsministern har lämnat beträffande trafiksäkerhetsfrågorna inom SJ. Det är angeläget att bibehålla tilltron till järnvägen såsom ett säkert kommunikationsmedel. Informationen här i dag tror jag är ett väsentligt led i denna strävan.

Herr talman! Jag vill bara till kommunikationsministern säga att jag har deltagit i den kritik som framförs i reservationen 3 därför att vi i trafikpolitiska utredningen icke ansett oss ha fått tillfredsställande material för att kunna arbeta med de trafikpolitiska frågorna på SJ:s sida. Kritiken bygger således på det enkla förhållandet att det enligt kommunikationsministerns direktiv till utredningen krävdes att vi fick nödvändig insyn i SJ:s förhållanden. Hade direktiven varit skrivna på ett annat sätt, skulle jag inte ha deltagit i den här kritiken. Men för att kunna fullfölja det uppdrag som kommunikationsministern har gett trafikpolitiska utredningen var det som sagt nödvändigt att få detta material. Jag ber även att få instämma i kommunikationsministerns syn på trafiksäkerhetsfrågorna. Jag kan uttala från mitt partis sida att vi med all kraft kommer att stödja kommunikationsministern i de lov värda försöken att på olika sätt skapa den förbättring som kan åstadkommas inom trafiksäkerhetens område.

Herr talman! Det trafikpolitiska debattläget är mer splittrat i dag än för några år sedan. Och den enskilde trafikanten är mer klämd än någonsin. Medan olika utredningar pågår i syfte att skapa en samordning av resurserna på transportområdet, förs det en debatt som till stora delar knappast är ägnad att åstadkomma det samförstånd mellan parterna som är en grundförutsättning för att nå den samordning och styrning som anges i direktiven till den trafikpolitiska utredningen. Kommunikationsministern har gjort uttalanden som pekar mot en styr ning av godstransportarbetet med långtgående detaljregleringar, såsom räjongbegränsningar för fjärrtrafiken på landsväg m.m. SJå sin sida värjer sig för varje närmande såm av företaget uppfattas som ett intrång på deras inmutade område. Jag skall inte närmare gå in på den debatt som redan förekommit när det gäller frågan om SJ:s taxestruktur. Det har redan kommenterats, likaså har herr Sven Gustafson i Göteborg, utskottets ordförande, tagit upp frågorna om rabatterade resor, charterresor, snittaxa och andra transportalstrande tjänster där SJ kräver full kostnadstäckning. Samtidigt utvecklas inom SJ, mitt under pågående utredningsarbeten, en febril aktivitet att sanera bort olönsamma järnvägsstationer, lägga ner persontrafik på järnväg och med buss. Jag förstår att den enskilde trafikanten känner sig klämd. Kommer man sedan in på frågan om en mer ingående samverkan mellan SJ och lastbilsorganisationerna på godstransportsektorn så intar till synes SJ något av en protektionistisk hållning. Man ser bara nackdelar för egen del i en öppen samverkan mellan landtransportföretagen. Från lastbilssidan ställs förvisso krav, men där möter man dock större gensvar för behovet att i ökad utsträckning föra över långväga transporter från landsväg till järnväg. Det är smått paradoxalt att den part vars marknadsandelar utredningsdirektiven syftar till att beskära visar största samarbetsviljan. Bilden av dagsläget är ungefär densamma som när man spelar tennis men motspelaren inte slår tillbaka bollen utan slår över en annan boll. Det blir bara servar. På samma sätt kommer inte samtalet om ökad samordning på trafikområdet i gång om man fortsätter att tala förbi varandra. Det blir bara monologer. Jag tror att viljan till konstruktiva samtal f. n. saknas i alltför stor utsträckning och att detta kan få negativ betydelse för resultatet av pågående utredningar. Jag har velat avge den här lilla deklarationen hur jag upplever det läge då fortfarande allt utredningsarbete pågår. Efter det skulle jag vilja beröra den principiella syn på trafikpolitiken som folkpartiet gång efter annan framfört i olika motioner. Utskottets ordförande har också redan gjort detta. Vi anser att de samhällsekonomiska synpunkterna bör beaktas mera än hittills. Så långt råder alltså samstämmighet med direktiven till den trafikpolitiska utredningen. Lika väl som det behövs en ramhushållning på det ekonomiska området i samhället är det nödvändigt att vi får en trafikpolitisk ramhushållning. Transportsektorn är mycket högt utvecklad i vårt land. Främst gäller detta landtransporterra på personoch godssidan. Samma gäller den utrikes sjöfarten och flyget. Inom de två senare sektorerna finns ännu mycket att göra för den inrikes sjöfarten och inrikesflyget. Den svenska järnvägen står tekniskt och effektivitetsmässigt mycket högt vid en internationell jämförelse. På jämbördig nivå befinner sig fjärrbilstrafiken. Denna ligger nog före järnvägen i fråga om vissa typer av transporter såsom kyltransporter och andra specialtransporter. Båda sektorerna håller hög servicegrad. Men, herr talman, säkerhetskravet får inte vika för kravet på effektivitet och låga kostnader. Säkerheten på de svenska järnvägarna är utan tvivel stor. Där delar jag statsrådets mening. Vi har ju i dag talat om och beklagat den fruktansvärda katastrofen i Norrköping. Orsakerna till den är väl inte helt klarlagda. Statsrådet har lovat att vidta snabba åtgärder vilket självfallet hälsas med stor tillfredsställelse.

Denna fråga har fått ytterligare aktualitet, eftersom vi i radio i morse blev underrättade om att en liknande tågurspåring hänt vid Ljusne station där också vissa ändringsarbeten pågick och man hade måst lägga om trafiken. I en trafikpolitisk ramhushållning räcker det inte med hög teknisk standard och effektivitet inom de olika sektorerna var för sig. Det behövs en samordning och styrning som syftar till att inom ramen för den marknadsmässiga rörelsefriheten bättre fullfölja den samhällsekonomiska målsättningen. Långtgående lösningar kan uppnås utan att man för den skull behöver återgå till ett regleringssystem som liknar det som fanns före 1963. Vill vi behålla effektivitetskravet och kravet på hög servicenivå, måste vi undvika snärjande detaljregleringar beträffande godstransporternas fördelning mellan olika trafikmedel. Ett nära nog enigt utskott har, som tidigare anförts, också uttalat den meningen i år. Jag hoppas att det ställningstagandet även står sig i det pågående utredningsarbetet. Vad finns det då för alternativ till snärjande detaljregleringar? I folkpartiets motion nr 1454 i år ges några anvisningar. Genom taxemässig anpassning vid järnvägstransporter och teknisk samordning mellan yttransportmedlen, i första hand järnväg-bil, kan man öka järnvägens utnyttjandegrad väsentligt. Den långsamma utvecklingen i fråga om enhetlig standard för lastbärare har bekymrat mig länge. En av mina första motioner i riksdagen upptog det spörsmålet. Måttstandarden för järnvägsoch lastbilstransporter bör så långt möjligt passa som hand i handske. Jag vet att här finns stora svårigheter att överbrygga, men det borde gå. Det bör vara möjligt för transportförmedlingsföretagen att köpa transporttjänster av SJ med bibehållen konkurrens mellan SJ och företagen i fråga om uppsamling och distribution av gods. Det behöver inte omfatta enbart styckegods av spridningskaraktär utan även hela enhetslaster mellan en avlastare och en mottagare. Redan nu finns förutsättningar för sådan samtransport. Men bristen på enhetliga normer för utbytbara lastbärare medför konfliktsituationer i godshanteringen och omöjliggör ett mer omfattande samarbete mellan olika transportslag. På senare år har ett flertal typer av utbytbara lastbärare kommit ut på marknaden. Transportörer och tillverkare måste samarbeta vid utformningen, som också bör syfta till en internationell samordning. Myndigheterna måste aktivt delta i arbetet och åstadkomma lagar och förordningar, som "medger en effektiv integrerad transportkedja. Det här arbetet brådskar. Jag anser det vara en angelägnare uppgift för departementet att arbeta för denna utveckling än att lista ut mer eller mindre finurliga avgränsningsregler för lastbilstrafiken. I Kravet på ett samhällsekonomiskt synsätt ingår självfallet kostnadsansvaret. Här finns knappast några skiljande meningar mellan politiker, trafikutövare och trafikanter. Det gäller att få fram trovärdigt underlag för bedömningen. Tyvärr förblir den frågan olöst för en ännu ej överblickbar framtid. I väntan på utredningen om kostnadsansvarsfrågorna måste därför varje förändring i den svenska trafikpolitiken betraktas som ett provisorium. Det gäller också att se till att de ytterligare avgifter som kan komma att behöva tas ut inte medför en ny eller utökad byråkrati. En ökad samordning på det sätt jag skisserat skapar också förutsättningar för en bättre företagsstruktur inom fjärrtrafiken på landsväg. Det som försämrar bilden i dag är inte den trafik som bedrivs i transportförmedlingsföretagens regi. Snedvridningen i konkurrensen och risken för överträdelser mot bl.a. arbetstidslagen åstadkoms främst av den omfattande trafik som sker vid sidan om transportförmedlingsföretagen. Herr talman! Jag har med det här velat ytterligare motivera utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet nr 8 och yrkar bifall till denna på alla punkter.

Herr talman! Jag har flera gånger och i olika sammanhang från den här talarstolen aktualiserat de problem som finns i Stockholmsregionen med anledning av den stora snedfördelning vi har när det gäller arbetsplatser. Det är problem som drabbar enskilda, som får långa resor till och från arbetet. Det är problem som drabbar samhällsplanerare, som måste dimensionera trafikapparaten framför allt efter trafiktopparna morgon och kväll. I motionen 1451, som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar, tas upp ett aktuellt exempel på ett sådant problem. Det gäller de planer som man har att förlägga en postoch SJ-terminal i Västerjärva. Västerjärva ligger i Solna kommun i Stockholms län. Solna är den kommun som har den största arbetsplatskoncentrationen i länet. På varje arbetstagare som bor i Solna går det ungefär två och en halv arbetsplats. Det finns alltså ett synnerligen stort överskott av arbetstillfällen där. Den föreslagna postoch SJ-terminalen kommer naturligtvis bara att ytterligare förvärra situationen i Solna. Solna kommun har enhälligt vänt sig mot förläggningen av postoch SJ-terminalen till kommunens område och till denna plats i Västerjärva. Man vill inte ha flera arbetsplatser utan man behöver området i fråga för att bättre kunna tillgodose sitt behov av bostadsbyggande. Samtidigt som antalet sysselsättningstillfällen växer i denna del av regionen minskar nämligen befolkningen. Det finns ingen mark att bygga nya bostäder på, och hushållssplittring m.m. gör att befolkningsantalet går ned och att obalansen blir större och större. Samtidigt har man i Stockholmsregionen en lång rad bristområden, där det är allvarliga underskott på arbetsplatser. Dessa områden med underskott i sysselsättningshänseende ligger framför allt i den södra länsdelen, men det finns också flera exempel på kraftigt underförsörjda kommuner i den norra länsdelen. Det skulle alltså inte vara särskilt svårt för de berörda verken att hitta delar av Stockholms län, där en storarbetsplats av detta slag skulle välkomnas med öppna armar, men i stället har man valt den kommun där den skulle ha den sämsta effekten. Trafikutskottet har inte ansett det möjligt att göra någon mera preciserad bedömning av var denna postoch SJ-terminal bör ligga, och det kan man i och för sig ha förståelse för. Utskottet gör dock följande, som jag ser det, mycket viktiga konstaterade: ”Utskottet vill dock i sammanhanget understryka att staten såsom en stor arbetsgivare i regionen har ett ansvar för en förbättrad inomregional balans.” Ett liknande uttalande har i år också gjorts av inrikesutskottet. Jag noterar detta som en mycket klar viljeyttring från riksdagen innebärande att statsmakterna när de planerar förläggningen av arbetsplatser i Stockholmsregionen skall ta hänsyn till sysselsättningsstrukturen, dvs. till var det finns överskott på arbetsplatser och var det finns brist på arbetsplatser. Jag hoppas därför att i första hand postverket och SJ kommer att ta hänsyn till dessa synpunkter, till att Solna kommun inte vill ha dessa arbetsplatser och att en redan besvärlig situation förvärras, om man förlägger terminalen till Västerjärva. Man bör därför ompröva sitt ställningstagande och försöka hitta någon annan plats att förlägga terminalen till. Sådana platser finns det som sagt gott om.

Herr talman! Jag har f. n. ingen annan hemställan än utskottets och ber därför att få yrka bifall till dénna.

Herr talman! Frågan om vägarnas standard och utbyggnaden av de allmänna kommunikationerna har ett allmängiltigt intresse. De många inläggen och de långa debatterna här i kammaren, när trafikpolitiken behandlas, är ett uttryck för detta intresse. Men även utanför det här huset, var vi än träffar andra människor, på arbetsplatser, på möten och sammankomster och inte minst i primäroch landstingskommunala sam manhang, står de här frågorna ofta i fokus. Bra vägar och bra allmänna kommunikationer är en förutsättning för att ett modernt samhälle skall kunna fungera. När den förutsättningen saknas uppstår problem som berör människornas vardag på ett nära och påtagligt sätt. Men det är inte enbart ett problem för enskilda människors möjligheter att ta sig till och från arbete, service eller rekreationsmål. Det är också ett problem för näringslivet och olika samhällsinstitutioner. Själv är jag bosatt i en kommun med relativt långa avstånd till regioncentrum, länscentrum och godsterminaler. Vägarnas dåliga beskaffenhet i det här området medför förutom en allmän olust och tidsförlängning i kommunikationerna även sådana problem som onormalt mycket transportskador på gods till och från industrier och affärer. Även sjuktransporterna försvåras av de dåliga vägarna, och det är ett problem som i högsta grad oroar människorna och väcker lokala opinioner. Mätt i förhållandet mellan andelen grusvägar och andelen belagda vägar har Örebro län en väsentligt lägre vägstandard än riksgenomsnittet. Ett i övrigt bra och trivsamt län, centralt beläget i vårt lands befolkningsmittpunkt, har således svårt att utvecklas industriellt och servicemässigt på grund av att upprustningen och underhållet av vägnätet släpar efter. Vissa delar av länet har dessutom fått vidkännas försämringar i de allmänna kommunikationerna på grund av inskränkningar i järnvägstrafiken. Den delen av problemet försöker vi emellertid själva avhjälpa genom att kommunerna och landstinget gått tillsammans och bildat ett bussbolag som nu tar över en allt större del av den regionala busstrafiken i länet. Men självklart är också länsbussbolaget beroende av en hygglig vägstandard. I motionen 212 har det socialdemokratiska riksdagsledamötena från Örebro län tagit upp den här problematiken. Vi har emellertid velat se frågan i ett större sammanhang. Även om det är förhållandena i Örebro län vi refererat till, är vi således medvetna om att likartade problem finns på andra håll. Därför har vi sagt att det bör vara rimligt att överväga och utreda de samhällsekonomiska vinster som kan göras genom en målmedveten satsning på att förstärka vägnätet och statens järnvägar. Vi pekar på att när samhället sätter in sina resurser på en speciell sektor av ekonomin har det också visat sig kunna ge goda resultat. Utbyggnaden av sjukvården, skolväsendet och bostäderna har visserligen krävt stora kapitalinsatser under 1960-talet, men de uppställda målen har också i huvudsak kunnat nås. Den kapacitet som skapats är nu sådan att investeringarna på de här sektorerna — relativt sett — har kunnat minskas på senare år. Helt säkert skulle det vara möjligt att nå liknande resultat, om vi målmedvetet satsade på en snabb upprustning av vägar och järnvägar i vårt land. Helt säkert ligger det också en samhällsekonomisk vinst i en sådan satsning med ett bättre fungerande samhälle och näringsliv som resultat. Herr talman! Eftersom trafikutskottet delar motionärernas uppfattning, som den kommer till uttryck i motionen 212, har jag nu inget mer att tillägga på den här punkten. När det gäller trafikutskottets betänkande i övrigt vill jag i likhet med herr Mellqvist yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Debatten har spänt över vida fält, och jag skall inskränka mig till ett par områden som trafikutskottets betänkande nr 8 tar upp. Under flera år har det angelägna i att få till stånd en bättre samverkan mellan de statliga kommunikationsverken aktualiserats. Bristen på smidig och rationell samverkan har medfört både sämre service och undergrävande av trafikunderlaget. 1963 års trafikpolitiska beslut, som för SJ:s del innebar att varje bandel i princip skulle vara ekonomiskt självbärande, har fått till följd att järnvägslinjerna minskat kraftigt. Det har också medfört att postverket, som har skyldighet att upprätthålla samma service över hela landet, i större utsträckning än tidigare fått använda andra transportmedel än järnvägen. Vidare måste postverket från tidtabellskiftet i maj 1968 ändra sin sorterings-och transportorganisation. En stor del av postbefordran lades vid denna tidpunkt om från järnväg till landsväg och flyg. Detta har medfört att en del av de indragningar av förbindelser m.m. som statens järnvägar under senare år vidtagit har förorsakat större kostnadsökningar hos postverket än de besparingar som SJ genom sina åtgärder uppnått. Dessutom har dessa förändringar många gånger, trots ökade totala kostnader, medfört sämre service för postverkets och järnvägens kunder. Det har varit en omfördelning av kostnader och intäkter som knappast varit till gagn för samhällsekonomin. I motionen 1463 har vi pekat på att energibristen och miljöförstöringen gjort människor medvetna om det angelägna i att i största möjliga utsträckning lägga över trafik från vägar till järnvägar. I den allmänna debatten, men också i riksdagen, har ett nytt synsätt alltmer fått prägla den trafikpolitiska viljeinriktningen. Men för de statliga verken gäller fortfarande 1963 års trafikbeslut, som i många avseenden ligger på kollisionskurs med de intentioner som kommer att vara vägledande för den framtida trafikpolitiken. Såväl på fackligt håll som bland personal på central och lokal nivå har man varit medveten om att t.ex. SJ och postverket inte utnyttjat varandras tjänster rationellt. Officiellt har dock verksledningarna haft attityden att man inte funnit anledning att vidta åtgärder som skulle förstärka samarbetet. Under tiden har det blivit alltmer uppenbart att om man skall få trafikunderlag som gör det möjligt att hålla en god trafikservice, måste man ta gemensamma hänsyn. Annars kan det inte bli ett fungerande samarbete mellan de statliga verken. Trafikutskottets betänkande nr 8 slår fast att det strikta företagsekonomiska kostnadsansvaret i större utsträckning måste ersättas med ett kostnadsansvar som baseras på samhällsekonomiska avvägningar. Samhället måste som följd härav i sin planering beräkna tillräckliga resurser eller ramar för att en tillfredsställande transportförsörjning skall kunna uppnås. Jag tycker att det finns anledning att citera vad utskottet säger: ”Det bör också ankomma på regeringen att närmare överväga och lägga fram förslag rörande formerna för den samordning mellan olika trafikgrenar och deras planering m.m. som nu erfordras. I samband härmed bör närmare prövas hur de i motionerna 564 och 1463 aktualiserade frågorna rörande en bättre och mera effektiv samverkan — i samråd med bl.a. fackliga organisationer — mellan de olika statliga affärsverken i vad avser planering, prisoch taxesättning samt verksamheten i övrigt på såväl central som regional och lokal nivå lämpligen skall kunna åstadkommas. Utskottet anser i likhet med motionärerna att de nuvarande förhållandena på detta område ej är tillfredsställande.” När trafikutskottet ger sitt stöd till bl.a. vår motion 1463 är det med en otvetydig beställning till regeringen. Som motionär är man givetvis glad för detta. Jag är övertygad om att t.ex. de postanställda som är berörda av den här problematiken med stort intresse och stor tillfredsställelse kommer att följa den utveckling som inleds genom riksdagsbeslutet. I motionen 74 har herr Lindahl i Hamburgsund och jag aktualiserat de planer som finns när det gäller avbemanningar och indragningar av mindre stationer. Vi har pekat på att särskilt stödområdet kommer att drabbas hårt. Detta blir i hög grad fallet i bl.a. norra Bohuslän och Dalsland. Vi har tagit som exempel banan Mellerud-Bengtsfors-Årjäng. Ett sätt att stärka småstationernas underlag vore att vidga serviceutbudet, t.ex. tjänsteutbudet inom resesektorn. Visserligen kan man säga att det formellt redan är möjligt med en sådan verksamhet i dag, men i praktiken har den inte funnit fungerande former. Utskottet ställer sig bakom dessa tankegångar när utskottet säger att SJ måste försöka göra sin del av den kollektiva trafiken mer attraktiv och bättre anpassad till trafikanternas önskemål. Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 8 är ett intressant aktstycke, och det är värt att notera att utskottsbetänkandet andas optimism och framtidstro för den kollektiva trafikens möjligheter att utvecklas. De beställningar som riksdagen i dag kommer att göra hos regeringen innebär klara förbättringar.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
Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar en mängd motioner som rör den statliga trafikpolitiken. Av det stora antalet motioner framgår att riksdagens ledamöter i högsta grad är engagerade i hur trafikpolitiken skall utformas på såväl kort som lång sikt.

Övervägande skäl talar för att en ökning av den spårbundna trafiken — dvs. järnvägarna — är att föredra ur trafiksäkerhetsoch miljösynpunkt och naturligtvis också ur samhällsekonomiska aspekter. Jag nämnde trafiksäkerheten. Gårdagens olycka har kommenterats från denna talarstol, och även jag vill gärna ge uttryck för mitt deltagande med alla dem som på ett eller annat sätt drabbats av denna fruktansvärda olycka. Icke förty kan man säga att järnvägarna är ett av de säkraste färdmedlen. Allt talar för att det från såväl samhällssom nationalekonomisk synpunkt är angeläget att öka den spårbundna trafiken. Det är då ganska beklämmande att konstatera, att SJ i sin trafikpolitik med hänsyn till sina egna företagsekonomiska ställningstaganden lägger ned järnvägsstationer och drar in vissa tåg och därmed försvårar möjligheterna för berörda människor att utnyttja järnvägarna som transportmedel. Jag skulle kunna anföra flera exempel som ger belägg för detta påstående, men det räcker kanske med ett. Från det län som jag företräder kan jag nämna flera järnvägsstationer som man nu är i färd med att nedlägga. Floby är ett exempel där en expansiv bygd förlorar sin järnvägsstation redan den 1 juli 1975, i vad gäller persontrafiken. Vad godstrafiken beträffar får man i bästa fall utnyttja transportmöjligheterna fram till den 1 juli 1976. Detta sker trots att där finns en stark folkvilja både hos allmänheten och från kommunalt håll som vill slå vakt om järnvägen och trots att människorna är beredda att göra satsningar för att få behålla och förbättra den trafikservice som järnvägen erbjuder. Då skulle ju också SJ:s underlag för en fortsatt drift öka. Men tyvärr har SJ gått emot folkviljan och de kommunala myndigheternas önskemål och krav. Vad man har anledning att förvåna sig över är den skyndsamhet och brådska som utmärker SJ:s handlande vid indragning av stationer. Varför inte invänta det pågående utredningsoch planeringsarbetet, som kommer att redovisas inom en inte alltför avlägsen framtid? Herr talman! Detta var några allmänna synpunkter, som jag hade behov av att framföra i denna trafikpolitiska debatt. Nu skall jag ganska kortfattat beröra två motioner som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar. Den första är motionen 561. Där har jag hemställt att riksdagen hos regeringen begär åtgärder i syfte att uppnå sådana ändringar i SJ:s godstaxor att orättvisorna gentemot de mindre orterna avlägsnas. Tyvärr är det så att SJ, när det gäller godstransporter, tillämpar en taxepolitik i vilken hänsyn tas till de s.k. knutpunkterna. Som jag har framhållit i motionen gäller för SJ:s godstransporter dessutom att de i huvudsak är uppbyggda kring ett 30-tal knutpunkter, mellan vilka godset trans porteras med direkta vagnar. Från dessa knutpunkter fraktas godset därefter vidare — eventuellt efter omlastning — med järnväg eller, i flertalet fall, med lastbilar. Detta betyder i allmänhet att transportkostnaderna till andra orter än de särskilda knutpunkterna blir högre. Taxorna är indelade i tre tariffklasser, där den lägsta klassen har de dyraste taxorna. Tariff 1 gäller sålunda för transport mellan de minsta orterna, tariff 2 mellan något större orter och tariff 3 för trafik mellan de största orterna, samtliga utom en knutpunkter. För transporter mellan orter i olika tariffklasser gäller alltid taxan enligt den lägsta tariffklassen. Systemet diskriminerar alltså mindre orter vid taxesättningen. Ett fall från västra Sverige kan anföras som exempel. Det kostar 51 kr. att skicka ett kolli om 200 kg från Floby till Göteborg. Motsvarande transport på den 14 km längre sträckan mellan Falköping och Göteborg kostar 41 kr. Liknande exempel torde finnas i andra delar av landet. Utskottet har beaktat de trafikhämmande ojämnheter i taxorna som ett dylikt system medför och hemställt att vad utskottet anfört av riksdagen skall ges regeringen till känna. Därmed är jag nöjd med vad utskottet har anfört. Sedan ankommer det på regeringen att tillse att SJ i sin fortsatta taxepolitik inte diskriminerar de mindre orterna. Talet om jämlikhet bör gälla på detta område lika väl som på alla andra områden. Och så några ord, herr talman, om min andra motion, nr 563. I den har jag tillsammans med förste vice talmannen Bengtson hemställt att riksdagen anhåller att förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik av den 25 oktober 1940 kompletteras med skärpta föreskrifter om inom vilken tid tillstånd skall begagnas för linjetrafik sedan det utfärdats. Jag skall av tidsskäl inte närmare kommentera motionsyrkandet. Jag skulle bara vilja säga att det finns mycket starka skäl att se över bestämmelserna angående återkallelse av trafiktillstånd. Jag tycker att dessa bestämmelser är ganska vagt formulerade. Enligt förordningen skall utfärdat trafiktillstånd gälla tills vidare ”om inte särskilda omständigheter föreligger”. Utskottet har avstyrkt motionskravet med att av motionärerna upptagna spörsmål kommer att prövas i samband med den inom kommunikationsdepartementet pågående översynen av yrkestrafikförordningen. Då utskottet förutsätter att så sker, anser utskottet att någon särskild åtgärd från riksdagens sida inte är erforderlig. Jag kan ansluta mig till utskottets ställningstagande men uttalar ändå en förhoppning att denna översyn snarast måste bli klar och att resultatet skall överensstämma med de önskemål som vi har framfört i vår motion. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 8.

Herr talman! Jag skall endast ta upp en delfråga, som berörs i det aktuella betänkandet, nämligen frågan om anropsstyrd busstrafik eller, som det ofta kallas, taxibuss. Det finns en motion väckt i denna fråga Trafikutskottet redovisar att kollektivtrafikutredningen bl.a. skall beakta även systemet med ”efterfrågestyrda bussar”. I Göteborgs kommun finns långt framskridna planer på försök i kommunal regi med taxibussar. Provdrift finns planerad för ett år för test av kunders reaktioner, de trafiktekniska lösningarna och ekonomin. Provdriften avses starta 1976 och kommer att kosta ca 1 milj.kr. under ett år. Kollektivtrafikutredningen har redan observerat den gjorda utredningen i Göteborg och ansett den vara av så stort allmänt intresse att utredningen lämnat bidrag för tillämpningsstudiens genomförande. I dagarna har taxibussfrågan visat sig väcka intresse på ytterligare ett ställe, nämligen i Borås, där Volvo enligt pressuppgifter avser att starta försök. Att försöksverksamhet behövs innan taxibussystem kan sättas i tilllämpning i större omfattning är självklart. Erfarenheterna från det omfattande försöket i Göteborg bör givetvis kunna bli av värde för lokalkommunikationer överallt i Sverige. Det måste därför anses rimligt att Göteborgs kommun inte ensam skall stå för hela kostnaden för försöket. Statsbidrag borde kunna vara berättigat. Trafikutskottet hänvisar till att kollektivtrafikutredningen inom kort skall vara färdig med sitt betänkande. Som motionär i taxibussfrågan vill jag uttrycka förhoppningen att utredningen i sitt betänkande har en positiv inställning till försöksverksamhet av pionjärkaraktär och att statliga bidrag därför bör kunna utgå till Göteborgs kommun för dess insatser. I dagens läge nöjer jag mig med trafikutskottets ställningstagande och avvaktar den närmaste tidens utveckling. Jag har därför inget särskilt yrkande. Herr talman! Utöver detta vill jag bara göra en reflexion från den tidigare delen av debatten i dag, då statsrådet Norling i sitt anförande framförde sitt djupa deltagande till de anhöriga som miste nära släktingar i den tragiska olyckan i Norrköping i går. Jag hörde att utskottsrepresentanter instämde i detta deltagande, och jag vill för egen del också göra det. Särskilt tragiskt var det ju att så många unga omkom. Olyckan var också ledsam därigenom att det var en intern SJ-miss när det gällde säkerhetsanordningarna som förorsakade den. Som järnvägsvän — och nästan järnvägsentusiast — måste jag säga att jag är mycket ledsen över att sådana händelser skall behöva inträffa. Min reflexion berör det förhållandet, att en olycka som den i går medför att ett statsråd här framför kondoleanser med instämmande av ledamöter i kammaren -— vilket i och för sig är berättigat — då enligt tidningsuppgifter åtta personer omkommit. De olyckor på våra landsvägar som medför att 15 å 20 människor omkommer varje vecka däremot väcker inte något uppseende, utan så att säga bara slinker förbi. Min reflexion gäller alltså proportionen mellan skador och reaktion i det ena och i det andra av dessa båda fall. När stora järnvägsvagnar välter och en del av dem tornar upp sig på varandra och några människor omkommer är detta naturligtvis tragiskt men det kan då röra sig om ett relativt fåtal människor, medan det samtidigt ute på vägarna inträffar olyckor som drabbar många flera och gör att fler anhöriga blir utan nära släktingar. Nu utlovade statsrådet ökad satsning på trafiksäkerheten inom SJ. Detta löfte är väl alla nöjda med. Vi vill ha ett kommunikationssäkert trafikmedel, sade statsrådet. Det vill jag också instämma i. Jag vill bara här helt kortfattat göra det påpekandet att det är betydligt större olycksfallsfrekvens i landsvägstrafiken än det är i järnvägstrafiken, varför jag hoppas att så stora ansträngningar som möjligt görs även på det förra området för att öka trafiksäkerheten.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer i anledning av ett par motioner, där mitt namn står överst, som behandlas i utskottsbetänkandet om den statliga trafikpolitiken. Vi har i motionen 1494 tagit upp kollektivtrafikens utveckling. Med några siffror belyses den utveckling som skett sedan 1950. Då omfattade kollektivtrafiken — alltså bussoch järnvägstrafiken — ungefär två tredjedelar av all persontrafik. År 1973 hade persontrafiken totalt fyrdubblats, medan kollektivtrafikens andel hade gått ned till bara 17 96. Kollektivtrafiken har numera så låg andel av persontrafiken att den i stort sett är förlustbringande. Nedläggningar av linjer och indragningar av turer sker kontinuerligt. Vi är alltså i ett läge där man allvarligt måste fråga sig hur man skall kunna garantera en tillfredsställande kollektivtrafik för framtiden. Jag har deltagit i den trafikplanering som under fjolåret genomfördes bl.a. i Gävleborgs län. Tyvärr kan man i arbetet spåra en viss pessimism inför möjligheterna att upprätthålla en väl fungerande kollektivtrafik. Man är givetvis beredd att söka behålla det lilla som finns kvar, men tillräcklig entusiasm saknas, tycker jag, för att initiera åtgärder för att på ett verksamt och långsiktigt sätt förstärka kollektivtrafiken. Enligt min mening befinner vi oss i ett sådant läge att vi inte kan dröja längre med åtgärder som garanterar kollektivtrafiken på längre sikt. Fjolåret med dess oljekris och högre drivmedelskostnader gav ett uppsving på omkring 25 96 fler resande i bussoch järnvägstrafiken under den första delen av året. Men det har också därefter kunnat konstateras en inte obetydlig kvarvarande positiv effekt. Tillfället bör således nu vara lämpligt att med olika åtgärder förstärka det ökade intresset från allmänhetens sida för att resa med buss och tåg. Dessa åtgärder bör inriktas på att säkerställa underlag för en tillfredsställande kollektivtrafik i landets olika delar på såväl kortare som längre sikt. Som representant för de norra delarna av landet har jag alldeles särskild anledning att göra detta uttalande. Herr Stjernström har tidigare i debatten ytterligare utvecklat dessa frågor. Utskottets betänkande vittnar ändå om att en uppstramning har skett i den trafikpolitiska debatten. Man kan notera en större enighet för en aktiv trafikpolitik än vad som tidigare har varit fallet. Utskottet uttalar således att en förbättrad service i kollektivtrafiken är angelägen och att förbättringar behövs för regional och lokal trafik. Detta uttalande föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna, och utskottet åberopar sju motioner, däribland motionen 1494 där jag står som första namn. Jag instämmer i det uttalandet och hoppas att regeringen och SJ skall kunna lägga fram förslag och vidta åtgärder som uppfyller motionens syfte. En kanske något ogynnsammare behandling har vår motion nr 170 erhållit. Den behandlar trafikfrågorna i västra Hälsingland, och vi har hemställt att regeringen i samråd med SJ skulle vidta åtgärder för att åstadkomma bättre tågförbindelser mellan Ljusdal och Gävle, för upprustning av järnvägstrafiken Ljusdal-Hudiksvall samt för fler snälltågsuppehåll i Ljusdal och Järvsö. Jag skall här inte gå in på detaljerna i detta ärende. Det är dock angeläget att framhålla att Ljusdals kommun i västra Hälsingland brottas med stora svårigheter att upprätthålla sitt befolkningstal och sitt underlag för en tillräcklig regional service. Olika samhälleliga organ har ständigt lovat samhällsinsatser för att näringsliv och sysselsättning skall förbättras och möjliggöra en positiv utveckling. Hitills har resultaten varit ringa. En av de viktigaste faktorerna för en positiv utveckling i området är att det finns goda kommunikationer. Dessa har f. n. många brister. Direkta försämringar har skett trots kommunens och befolkningens protester. Bl. a. har SJ på senare tid kortat av en motorvagnslinje som förbinder Ljusdal med länets centrum. Flertalet dagar i veckan stannar turen i Bollnäs och går alltså inte fram till Ljusdal, som ligger i det nordvästra hörnet av länet. Detta liksom den bristande upprustningen av trafiken Ljusdal-Hudiksvall rimmar dåligt med målsättningen i trafikplaneringen. Jag vill från denna plats uttala att skall Ljusdalsorten kunna behålla och utveckla sin funktion som regionalt centrum och erbjuda en tillfredsställande regional service i ett stort inlandsområde, då måste en utveckling ske av näringsliv och sysselsättning. En rad samverkande åtgärder måste då sättas in, varvid de allmänna kommunikationerna är en utomordentligt viktig faktor. Kommunen och befolkningen förväntar att dessa synpunkter skall väga tungt vid handläggningen av trafikfrågorna i området i fortsättningen. Utskottet avstyrker motionen under hänvisning till det arbete som pågår inom trafikplaneringsutredningen samt i samband med länsstyrelsernas och vederbörande verks fortlöpande planering. Ja, länsstyrelsen i Gävleborgs län har i sitt planeringsarbete visat stor förståelse för trafikfrågorna i västra Hälsingland och har gjort upprepade framstötar, bl.a. till SJ, i samband med planeringsarbetet. Jag vill här understryka att de synpunkter som länsstyrelsen har anfört och som på olika sätt har kommit till uttryck bör uppmärksammas i det fortsatta centrala utredningsarbetet. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandena om bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Då det gäller nedläggning och indragning av järnvägar och järnvägsstationer skriver trafikutskottet i sitt betänkande nr 8 följande: ”Någon nedläggning av järnvägar och järnvägsstationer bör därför --- som anförts i motionen 569 — mot berörda kommuners vilja — inte få ske under pågående utredningsoch planeringsarbete.

Detta väckte stor uppmärksamhet. Jag ställde vid den tiden en fråga till kommunikationsministern huruvida man i sådana här fall borde ta hänsyn inte bara till företagsekonomiska synpunkter utan även till samhällsekonomiska. Jag fick då det svaret att samhällsekonomiska synpunkter skulle komma att ligga till grund för regeringens handläggande av ärendet i den mån det lades fram för regeringen. Jag skrev under den allmänna motionstiden en motion, i vilken jag ställde två yrkanden. I den kommun som jag tillhör och även i andra kommuner, som jag känner till förhållandena i, ingrep de här åtgärderna ifrån SJ ganska djupt. I min egen kommun var inte mindre än åtta stationer berörda på olika sätt — en del blev avbemannade och i andra försvann fraktgodstrafiken osv. Mitt ena motionsyrkande var att de här åtgärderna icke skulle verkställas utan att en förnyad prövning skulle äga rum. Detta yrkande har i praktiken tillgodosetts på ett förnämligt sätt. Mycket besvärsskrivande osv. har resulterat i att ungefär 75 96 av de från början tilltänkta åtgärderna nu inte kommer att genomföras. Det blir ungefär 25 96 av paketet som genomförs, och jag förmodar att motiven för dessa åtgärder är ganska starka. Det är därför kanske riktigt att de genomförs. Det andra yrkandet i min motion var att själva förfarandet skulle vara ett annat. Även utskottet är fullt medvetet om att det, även om en trafikutredning pågår, kan finnas skäl för att ta bort en viss serviceåtgärd vid en järnvägsstation eller att göra vissa andra förändringar. Men utskottet anser att det inte skall ske mot kommunens vilja och utan samverkan. I det här fallet gick det till på följande sätt. Någon gång i höstas kom det ett dekret ifrån södra distriktet om att dessa förändringar skulle ske. Ingen besvärsanvisning fanns med. Det var helt enkelt ett meddelande att fr.o.m.den 1 juni avbemannas de och de stationerna och fraktgodstjänsten dras in vid de och de stationerna, osv. Som jag sade förut, blev man både överraskad och indignerad. I bl.a. min hemkommun skickade man en skrivelse till södra distriktet och begärde ändring av beslutet. Man följde upp skrivelsen med en personlig uppvaktning. Detta resulterade i ändring beträffande en av de åtta stationerna. Under tiden fick Kommunförbundet också kännedom om saken. Då hade besvärstiden egentligen gått ut, men jag tror att Kommunförbundet utverkade extra besvärstid. Kommunerna meddelades att de kunde anföra besvär, vilket de har gjort. Min kommun anförde besvär. Det fick bl.a. till följd att kommunikationsdepartementet vänligt nog skickade ned en högre tjänsteman för att undersöka förhållandena på platsen. Resultatet blev att 75 96 av de åtgärder som från början var planlagda har återkallats. Jag har frågat kanslichefen i min kommun hur mycket arbete han behövt nedlägga för att genomföra den här aktionen. Han svarade att om han räknade efter noga så har han lagt ned åtminstone en vecka på de olika skrivelserna. Han har måst samla in fakta och försöka göra en så saklig bedömning som möjligt. Arbetet med sådana här framställningar måste ju göras med omsorg. Dessutom har en deputation rest ned till Malmö för att göra personlig uppvaktning. Jag har i dag fått uppgift om att sammanlagt har till kommunikationsdepartementet kommit in ungefär 50 besvär. Jag förmodar att bakom varje sådant besvär ligger ungefär samma arbetsprestation som den jag redogjort för i min kommun. Dessutom har det gjorts 10-12 uppvaktningar, då man rest långa sträckor för att framföra sina synpunkter. Jag hoppas dessa ansträngningar har fått ungefär samma resultat i andra kommuner som i min kommun, där vi är mycket tacksamma över vad vi uppnått. Redan i höstas då jag fick svar på en enkel fråga undrade jag: Kan det bästa sättet att handlägga en sådan här fråga vara att inte ta någon kontakt med kommunerna i samband med att man börjar planera en åtgärd av detta slag utan meddela sitt beslut som ett dekret? Man har inte ens talat om för kommunerna att de kan klaga över det, utan en kommun får söka sig fram för att få klarhet i på vilket sätt den skall kunna handlägga ärendet för att få ett rimligt resultat. Jag har i min motion framhållit att det riktiga vore att SJ, då en sådan här åtgärd anses nödvändig, tar kontakt med ansvariga myndigheter och kommer överens med dem om vilka åtgärder som kan vara befogade. Jag förutsätter att de som sitter i statliga och i kommunala myndigheter är mogna människor som kan både ta och ge sakskäl. Om man på det lokala, rent primära planet finge rätt att se på ett sådant här problem icke bara företagsekonomiskt utan också samhällsekonomiskt, skulle man kunna komma fram till en enad framställning och en enad planering. Det förfarande som nu tillämpas tycker jag inte är i överensstämmelse med tidens anda, nämligen att i första hand söka åstadkomma samlande lösningar. Det här kräver onödiga kraftinsatser och medför onödiga kostnader. Dessutom skapar det irritation bland många människor. Jag förutsätter att SJ innan man utfärdade sitt dekret hade börjat planera t.ex. för att flytta personal. De planerna duger nu inte längre, utan de måste göras om. På samma sätt har kanske många företag och näringslivsorganisationer i bygden, som från början inte vågade tro att det skulle vara möjligt att åstadkomma en ändring, gjort upp planer som nu får omarbetas. Jag har i min motion påtalat dessa saker. Jag ifrågasätter emellertid inte att SJ rent författningsmässigt gjort några fel. Det är väl så att den nuvarande författningen föreskriver att det skall gå till på det här sättet. Men då bör författningen eller praxis ändras, så att det blir ett smidigare förfarande och dessutom ett bättre resultat. Med hänsyn till det sätt på vilket denna motion behandlats av trafikutskottet skulle jag vilja ställa en mycket elak fråga: Har trafikutskottet över huvud taget läst motionen? En annan fråga som jag skulle vilja ställa är denna: Anser trafikutskottet att den nuvarande formen för handläggning av sådana här ärenden är den bästa och att det även i fortsättningen skall gå till på samma sätt?

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 år 1975 berör = m.m. en rad frågor på utbildningens område, alltifrån vidgad vuxenutbildning till förbättrat studiesocialt stöd. Därmed bör rimligen ytterligare några av de gamla utbildningshindren — ekonomi och bostadsort — raseras. Fortfarande är det dock en snedrekrytering till högre studier. Barn till föräldrar med goda inkomster och hög utbildning har helt andra möjligheter till högre studier och utbildning än övriga barn. Studietraditionen i hemmen spelar fortfarande en dominerande roll när det gäller högre utbildning. Dock skall här sägas att möjligheterna till studier vidgats väsentligt som en följd av den utbyggnad av vårt skolväsende som skett i sen tid. Några siffror från Kopparbergs län ger en god bild av de förändringar som skett, av det föränderlighetens samhälle vi lever i. Siffrorna ger också en bild av den brist på utbildningsmöjligheter som 1920-talets och 1930-talets barn och ungdomar ställdes inför. Vid det enda gymnasium som då fanns i Kopparbergs län intogs ännu i mitten av 1930-talet 60 å 70 barn till gymnasiestudier per år. När i slutet av 1960-talet intagning skedde till det ”gamla” gymnasiet hade antalet gymnasier ökat till sju. Antalet elever som fick tillträde till gymnasiestudier var över 1 200. För dem som upplevt den gamla tiden med brist på utbildningsmöjligheter är detta en källa till stilla glädje. Vad som för oss bara var en dröm -— att få läsa och lära — blev för våra barn verklighet och är i dag verklighet. Det bör vid detta tillfälle också få sägas att många av oss med bitterhet vandrade ut genom skolgrinden när examen i sjätte klass var över. Det kändes svårt att det inte gavs möjligheter att läsa vidare. Att få inhämta vetande och kunskaper i ungdomen ger självfallet goda möjligheter både till yrkesval och goda inkomster i framtiden. Att kunskaper och vetande också har ett egenvärde genom att göra livet rikare finns det anledning att understryka. Det kan läggas många aspekter på den lågutbildades situation. Jag har många gånger påpekat här i riksdagen att det är de som har den kortaste skolutbildningen som fått de tyngsta och sämsta jobben, som haft den sämsta betalningen och den längsta arbetstiden och som slutligen haft och har den högsta pensionsåldern. Att vara lågutbildad är i många stycken ett handikapp, som bättre utbildade ofta varken känner till eller har känsla för. Från dessa utgångspunkter, med vad jag här anfört, är det angeläget att möjligheter skapas för en vidgad vuxenutbildning. Erfarenheterna visar att välutbildade efterfrågar fortbildning och vidareutbildning i högre grad än andra. Förändringar i arbetslivet, studievana och studieambition spelar här en stor roll. Att den vidgade vuxenutbildningen är ett stort arbetsfält framgår av det siffermaterial som redovisas i propositionen 23. Därav framgår att 21 år 1970 hade i åldersgruppen 60-64 år 86 96 endast folkskola plus eventuell yrkesutbildning som formell utbildningsnivå. I åldersgruppen 25-29 år var det 53 96 som hade folkskola och yrkesutbildning som formell utbildning medan däremot i åldersgruppen 20-24 år motsvarande antal var 34 96. Först där syns nu den nya skolans genombrott. Mest markant är skillnaden mellan äldre och yngre då det gäller språkundervisningen. Alla yngre har i skolan lärt sig ett främmande språk medan endast en liten begränsad grupp av de äldre haft möjlighet till detta. Också där finns en nog så stor klyfta som den som inte fått möjlighet till språkutbildning upplever såsom det handikapp som det verkligen är. Men, säger någon, med dagens skola kommer gruppen lågutbildade att minska snabbt. Ja, om det vore så väl. Sanningen är emellertid, att ännu år 2000 kommer närmare 50 96 av den arbetsföra befolkningen att tillhöra gruppen lågutbildade med alla de konsekvenser såväl för den enskilda människan som för samhället som det innebär. När man har dessa perspektiv i blickfånget framstår det som en stor och angelägen fråga att finna vägar till en vidgad vuxenutbildning. Att särskilda insatser måste till för att öka möjligheterna och intresset för en vidgad vuxenutbildning för alla lågutbildade — observera att jag vill betona ordet ”alla” — borde det inte råda några delade meningar om. Propositionen 23 bygger på de utredningar som kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning, FÖVUX, samt kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX, framlagt. Socialförsäkringsutskottet har utöver propositionen 23 i berörda delar också behandlat en rad motioner. Det skall här sägas att utskottet i viss omfattning arbetat under tidspress. Tyvärr måste jag också konstatera att propositionen 23 i vissa delar inte förtjänar något högt betyg. Bristen på objektivitet liksom felaktigheterna i detaljer borde inte vara förenliga med ett förslag från utbildningsdepartementet. Propositionen är i långa stycken en partsinlaga som för tankarna till att vi är på väg mot ett korporativt samhälle. Den som fått sin fostran i Folkrörelsesverige har anledning att sätta många frågetecken i marginalen när han läser propositionen. Utskottsbehandlingen och reservationernas mångfald — 35 stycken — jämte ett särskilt yttrande bör vara en tankeställare för utbildningsministern, detta även om han med partidisciplinens och lottens hjälp kan få riksdagen att godkänna hans förslag. I stora och viktiga frågor är det angeläget att det finns ett brett beslutsunderlag i folkmeningen och i riksdagen. Vi brukar i socialförsäkringsutskottet kunna finna samförståndslösningar i saklighetens namn. Tyvärr måste jag konstatera att det inte varit möjligt här. Propositionen skulle bifallas. Utrymme för befogade förbättringar enligt motionerna har inte givits. Vuxenutbildningen har under senare år blivit en alltmer betydelsefull del av utbildningssektorn. Det är naturligt, när fortfarande huvuddelen av den vuxna befolkningen endast har sex eller sju års skolgång. Försök har gjorts att finna vägar för att nå de korttidsutbildade och erbjuda dem studiemöjligheter i syfte att därigenom överbrygga utbildningsklyf Nr 83 tan mellan yngre och äldre. En sådan inriktning har varit både önskvärd Tisdagen den och nödvändig mot bakgrunden av den omfattande reformverksamhet 20 maj 1975 och expansion som präglat ungdomsutbildningen. Centerpartiet har varit Era starkt pådrivande när det gällt en sådan utveckling av vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen, För ett parti som lever nära verkligheten har det varit naturligt att enga = m.m. gera sig för de lågutbildades situation. Antalet människor som tar del av vuxenutbildning i olika former har under senare år ökat väsentligt. Detta är en positiv utveckling. Trots betydande insatser har inte det breda utbildningsflödet nått ut till de grupper som har de största behoven, nämligen de korttidsutbildade. Mot den bakgrunden är det naturligt att en reformering av vuxenutbildningen nu inriktas på intensifierade insatser för att nå de korttidsutbildade. Med en vidgad vuxenutbildning följer också frågan om målsättningen för studierna, om vad man syftar till. Jag skulle vilja peka på några områden som jag betecknar som väsentliga. 1. I propositionen påpekas att med den förändring vi fått i arbetslivet, med den demokratiseringsprocess som där pågår när det gäller möjligheten att påverka sin situation, är det angeläget att man får och kan bedriva fackliga studier. Jag delar den meningen. Sådana studier har ur många synpunkter väsentliga uppgifter att fylla. 2. Jag menar att också yrkesstudier är väsentliga och angelägna. Det samhälle som vi upplever, med en enorm teknisk utveckling, ställer ökade krav över huvud taget på medborgarna, inte minst ute på arbetsplatserna. En lärare sade till mig en gång: ”Det räcker inte med att bara lära sig hur man gör en sak. Det är också viktigt att veta varför man gör så eller så.” Jag har funderat på den problematiken, och jag tror att det är rätt som han säger. Goda yrkeskunskaper är viktiga för ett meningsfullt arbete, och ett meningsfullt arbete är underlaget för arbetsglädje. 3. Jag tror att det finns anledning att stryka under de gamla folkbildningsidealen, som nu tycks vara på avskrivning på många håll. Den pensionerade Brunnsviksrektorn och idealisten Alf Ahlberg har uttalat sin oro över detta att folkbildningsidealen alltmera tappats bort i bildningsarbetet. Får jag säga att det är angeläget att humaniora ges ett ökat utrymme och att man beaktar kunskapens och kulturens egenvärde för den enskilda människan - men också för samhället! 4. Vi harett ökat behov av samhällskunskaper, inte minst för att kunna värna demokratin och den folkliga självstyrelsen men också för att man skall kunna bevaka och försvara sin rätt och rättssäkerhet i samhället, som tyvärr ibland trampas på tårna. Låt mig bara här erinra om att låginkomstutredningen redovisade att 25 9 av människorna kände sig definitivt utlämnade gentemot myndigheterna. Det visar att behovet av goda samhällskunskaper är viktigt. 5. För det femte vill jag peka på behovet av ökade språkkunskaper. Vi har i vårt land åtskilliga hundra tusen invandrare som vill försöka inpassa sig här. För dessa är det angeläget att få lära sig det svenska 22 språket. Men för många här i Sverige är det också angeläget att skaffa sig kunskaper i ett främmande språk för att på det sättet få vidgade kommunikationsmöjligheter. När man går ut och vill verka för en vidgad vuxenutbildning, tror jag det är angeläget att man har klart för sig vilken målsättningen är —- vad man vill ge med denna utbildning. På det sättet har man större möjligheter att få underlag för anslutning till vidgad vuxenutbildning. Som jag ser det behövs här, om man skall kunna aktivera den verksamheten, en rad åtgärder: 1. En aktiv uppsökande verksamhet måste bedrivas av alla som erbjuder utbildning. Det innebär att studieförbunden självfallet också måste vara med i bilden. 2. De studerande måste garanteras ekonomisk trygghet under utbildningen. 3. Utbildningen måste organiseras i former som är attraktiva för alla grupper, dvs. det måste finnas ett rikt differentierat utbud. 4. Utbildningen måste pedagogiskt anpassas efter vuxenstuderandes krav och behov. Ett utvecklingsarbete efter dessa riktlinjer är nödvändigt för att den numera allmänt omfattade principen om återkommande utbildning skall kunna förverkligas, detta utan att vissa grupper släpar efter. Vuxenutbildningen är en naturlig och viktig del av vårt utbildningsväsende som ständigt måste utvecklas så att den passar de vuxnas utbildningsbehov. Ett rikt och allsidigt utbildningsutbud, som jag nyss talade om, är viktigt för att tillgodose en bred efterfrågan, för att öka intresset för utbildning. Det är med andra ord nödvändigt att en väl avvägd och för vuxna anpassad utbildning står till förfogande. Detta är särskilt angeläget för ambitionen att nå de korttidsutbildade. Denna grundläggande princip ställer stora krav på utbildningsanordnare, i detta fall främst studieförbund och kommunal vuxenutbildning. Det är därför väsentligt att ökade resurser ställs till deras förfogande. Särskilt studieförbundens verksamhet är rikt differentierad. Studiecirkelformen har visat sig vara en bra form för studier för många korttidsutbildade. Den anpassning i studietakt och studietider som cirkelverksamheten erbjuder gör det möjligt att forma undervisningen efter skilda önskemål. Vi i centern finner detta vara värdefullt och vill därför slå vakt om studieförbundens karaktär av fria och frivilliga folkbildare. Kommunal vuxenundervisning tillgodoser väsentliga behov för många när det gäller att erhålla formell kompetens för att vinna inträde till högre studier eller få kompetens för ett visst yrke. Efter år 1970 har antalet elever i kommunal vuxenundervisning minskat. Vårterminen 1974 var elevantalet 131 000. På grund av detta har vissa rekryteringsfrämjande åtgärder vidtagits. Resultatet därav har bl.a. blivit att gränsen mellan studieförbunden och kommunal vuxenundervisning på en del håll upplevs som oklar både för anordnare och för deltagare. Det är angeläget att understryka värdet av dels ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, dels den utbildning som bedrivs genom kommunal = Nr 83 vuxenundervisning. Båda dessa utbildningsformer kompletterar varand Tisdagen den ra. Men för att man skall kunna säkerställa en ändamålsenlig utveckling 20 maj 1975 anser vi att frågan om arbetsfördelningen mellan studieförbunden och kommunal vuxenundervisning med det snaraste måste utredas. Det mås — Vuxenutbildningen, te här bli klarare rågångar.